Herr talman! Jag vet att ambitionen är att försöka klara den här debatten till kl. 23.00. Karl Erik Olsson säger att han är förvånad. Han säger: Samtidigt som folkpartiet vill ha en avreglering föreslår folkpartiet den största reglering som har förekommit. Jag antar att Karl Erik Olsson syftar på att folkpartiet har ett förslag till en kommande jordbruksutredning att undersöka om prisregleringslagen kan avskaffas i samband med införande av en arealersättning. Kan vi avskaffa prisregleringslagen har vi en möjlighet att få bort en mycket stor del av de nuvarande regleringarna. Efter ett tag anpassar sig nämligen produktionen i landet till konsumtionen. De som finner att man framställer en viss produkt till en kostnad som inte motsvaras av den prisnivå där priset kommer att stabiliseras får försöka hitta någon annan produktion. Det underlättas av en arealersättning. Tvåprissystem, köttpensioner, suggpensioner, mjölkpensioner, investeringsförbud och en hel rad av andra regleringar försvinner. Vi vet att LRF är motståndare till en arealersättning, men man har själv gjort en utredning som visar att den administrativa delen för en generell arealersättning är mycket enkel. Den information som vi behöver för skördeskadeskyddet finns samlad, och vi har redan i dag en arealerättning när det gäller ärtor.
Herr talman! Rosén och jag är på den här punkten oeniga — det är väl tyvärr inte så mycket att göra åt det. En arealersättning, som Rosén förespråkar, skulle innebära en omfördelning av resurser mellan olika jordbruksföretag som är fullständigt oöverblickbar. Alternativet med en generell arealersättning, som Rosén nämner, är ju ett rent lotteri — det är någonting som man absolut inte kan ställa upp på.
Herr talman! Låt mig bara påpeka att folkpartiets förslag och syn på en arealersättning är att den skall utgöra en ersättning bl.a. för den landskapsvård och andra nyttigheter som jordbruket bidrar med, utöver att producera livsmedel. Kostnaden för jordbruket i detta avseende är lika över hela landet. Då bör det vara en generell arealersättning.

Herr talman! Sven Eric Lorentzon sade i början av sitt anförande någonting som jag har litet svårt att kommentera beroende på att det var en aning diffust. Jag skulle gärna vilja få veta mer konkret vad han avsåg. Han sade nämligen ungefär: Under jordbruksöverläggningarna sitter regeringen och diskuterar med företrädare för partierna och för näringen, synpunkter framförs, mottas och bryts, och så gör man upp med vpk under tiden. Vad menas, Sven Eric Lorentzon? En av de mer övergripande frågorna i prisregleringsbetänkandet gäller den regionala självförsörjningen. Obalanserna i livsmedelsproduktionen ökar. Avvecklingen av jordbruksföretag i Norrlands inland fortsätter, på grund av ogynnsam åldersfördelning bland brukarna och på grund av dålig lönsamhet. Den förändringen av svenskt jordbruk måste motverkas — av regionalpolitiska skäl och av beredskapsskäl. Det finns andra saker som talar för en ökad regional självförsörjning i hela produktionskedjan, och det gäller då inte bara det egentliga jordbruket utan också förädlingsdelen. Det inte bara får sysselsättningseffekter, utan det innebär också livsmedel av en högre kvalitet och av sådant slag att det helt enkelt ökar konsumenternas möjligheter till ett val av bättre mat. Den del av fördelningspolitiken som gäller småjordbruket missgynnas också av den traditionella jordbrukspolitiken. Det är uppenbart att man inte kan fortsätta att tala om att vi skall behålla ett småjordbruk och att vi skall behålla ett jordbruk i Norrlands inland om man samtidigt framtvingar åtgärder som leder till en storskalig och effektiv produktion — effektiv i betydelsen företagsekonomiskt effektiv. Hur samhällsekonomiskt effektiv den är kan verkligen diskuteras. Enligt vpk:s åsikter är den ineffektiv i den meningen, att den minskar glesbygdens möjligheter, minskar småjordbrukets möjligheter och minskar möjligheterna att behålla en befolkning i Norrlands inland. Detta har samband med hur vi organiserar samhället i stort. Produktionen av livsmedel är ju inte bara en fråga för det egentliga jordbruket. Den gäller också distributionen, förpackningsindustrin, transporterna, detaljhandeln och flera kringaktiviteter, som måste fungera för att vi skall få vår mat på bordet. I flera av dessa led domineras intressena av stora företag, och utvecklingen går mot en allt större maktkoncentration. Det är inget tvivel om att vi därigenom ökar sårbarheten i det svenska jordbruket och inom livsmedelsproduktionen. Det är ett fåtal stora maktgrupper som fört oss in i en snabb utveckling. Vi har fått en högteknologisk produktion, stordrift, specialisering. Och utslagningen sker, som jag förut nämnde, i snabb takt. I snart sagt varje aspekt som vi betraktar detta skeende — beredskapens, det nationella oberoendets, sysselsättningens, regionalpolitikens — motverkar allt detta vi säger att vi vill uppnå. Kapitalets makt är lika stor över maten som över andra industriprodukter och den måste inskränkas. Svensk jordbrukspolitik har i mycket stor utsträckning gällt lantbrukets frågor. Men det är hela produktionskedjan från råvara till förädling, distribution och handel, som vi måste titta på, och den liksom annan viktig produktion måste samordnas planmässigt. Jag skall beröra några andra delar av betänkandet där vpk har reservationer. En av dem gäller investeringsförbudet i animalieproduktion. Som sagts tidigare har vi nått balans till mycket stor del när det gäller animalieproduktion. Ett av instrumenten för att uppnå denna balans har varit investeringsförbud. Vad vi måste fråga oss är i vilken utsträckning investeringsförbudet haft negativa följder och hur tungt de bör väga i jämförelse med vad som har uppnåtts. Det är min bestämda uppfattning att fördelarna överväger. Det gör att vpk anser att det som finns kvar av investeringsförbudet i animalieproduktionen skall kvarstå. Det bör kvarstå i första hand i ett år, som det alltid gjort när vi fattat beslut om detta — ett år i taget. Karl Erik Olsson berörde tvåprissystemet på mjölk. Centern och vpk har tillsammans en reservation när det gäller tvåprissystemet. Jag vill inte dölja att det finns olika åsikter på en del punkter. Det är mycket möjligt att centern och vi lägger olika vikt vid de nackdelar som finns med att behålla systemet. Eller rättare sagt: Vilka nackdelar har hittills visat sig? Alla har varit överens om att när systemet infördes var det en temporär lösning. Det är ingen konstruktion som kan bestå för evigt. Men vad vi hittills har sett av nackdelar gör att vi knappast kan säga att det just av det skälet är bråttom att avveckla nu. Jag vill bara betona att kapitaliseringseffekterna naturligtvis är en rimlig bedömning, en uppskattning av hur det bör fungera i teorin, men att vi har fått några allvarliga praktiska effekter av detta vill jag verkligen ifrågasätta. Statens delansvar för överskottskostnaderna för spannmålen har föranlett en del kommentarer, bl.a. från Bengt Rosén som påstår att socialdemokratin röt till och tvingade mig i jordbruksutskottet att gå emot partiets egen motion. För att hitta en förklaring måste man gå tillbaka till 1985 och de överläggningar som fördes då. Jag skall inte bestrida att det finns nyanser i det här som gör att det är svårt att ha en uttalad åsikt utan att känna historien. Jag påstår alltså att den avtrappning som det talas om i propositionen var en konstruktion som man var medveten om 1985 och att det sedan har gällt under vilka förutsättningar denna konstruktion skall gälla. Det är där som uppfattningarna skiljer sig åt. Jag kan säga med en gång att den uppfattning som nu kommer till uttryck i betänkandet är den som majoriteten i vpk:s riksdagsgrupp företräder. Den företräds av dem som var med när diskussionerna fördes 1985. Konstigare än så är det inte med den saken. Centern för i reservationen 15 ett ganska omfattande resonemang kring inriktningen av jordbrukspolitiken. Jag kan säga, om det gläder Karl Erik Olsson, att mycket av det som står där verkar klokt. Vpk kan instämma i den texten. Är det så att centern begär votering på den punkten, kan centern räkna med vpk:s stöd. Det är med viss sorg i hjärtat som jag säger detta. Det här borde till en del ha kunnat vara en reservation som vpk hade stått bakom redan från början. Jag skall sluta med att kommentera reservationen 19, om sociala åtgärder. Där har vi i vår partimotion påstått att jordbruket i förslaget till förhandlingsuppgörelse beräknat och finansierat medelsbehovet till sociala åtgärder. Man har en lösning som man själv förordar, och man anser inte att det behövs en ökad medelstilldelning. Frågan är då vilka skäl det finns för att i propositionen ändå föreslå en ökning. Vad är det man uppnår som jordbruket självt inte har lyckats uppnå i sitt förslag? Om det är så att man har uppnått något övrigt, vad är det som är så viktigt att det skall få tränga undan näringens egen uppfattning? Det är väl regeringspartiets företrädare som i första hand skall svara på det, men också övriga partier inom oppositionen som har godtagit den här konstruktionen. Herr talman!

Herr talman! En vänlig fråga skall få ett vänligt svar, naturligtvis. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att ministern för överläggningar med jordbruket om överskottsareal och annat, som han ett flertal gånger åberopar i olika sammanhang, och sedan lägger fram en proposition, där han går emot näringen och går emot övriga partier. Han borde nog ha informerat litet mer. Den kritiken är inte riktad mot Jan Jennehag, men jag vill säga till honom att vi tycker att förfarandet är ganska anmärkningsvärt.
Herr talman! Då vill jag säga till Sven Eric Lorentzon att jag är nöjd med svaret. Jag vill alltså betona att de frågor i vilka det har skett överläggningar, där både Sven Eric Lorentzon och jag har deltagit, inte samtidigt har varit föremål för några överenskommelser med regeringen.

Herr talman! Det finns två aktiviteter som tyder på att vårriksdagen lider mot sitt slut. Den ena är den årligen återkommande fotbollsmatchen mellan socialdemokrater och borgare, som socialdemokraterna för övrigt vann med 7-1. Den andra är att riksdagen har att ta ställning till propositionen om reglering av priserna på jordbruksprodukter. Herr talman! Det förslag som har förelagts kammaren är utarbetat av jordbruksnämnden, som fört förhandlingar med konsumentdelegationen och jordbrukets förhandlingsdelegation. Då parterna inte har lyckats nå enighet vid förhandlingarna, ankommer det enligt reglerna på jordbruksnämnden att utforma och till regeringen överlämna ett förslag som regeringen sedan skall förelägga riksdagen för avgörande. Denna förhandlingsordning har tillämpats under ett flertal år, och med mycket få undantag har parterna kunnat enas om ett avtal. Men i år uppstod den situationen att det förslag som framlades som slutbud av jordbruksnämnden antogs av jordbrukets förhandlare, men det accepterades inte av konsumentdelegationen. Då regeringen i propositionen till riksdagen nu förordar det förslag som jordbruksnämnden gav som slutligt förhandlingsbud, har utskottet inte funnit anledning att göra några invändningar mot förslaget utan föreslår kammaren att godkänna prisuppgörelsen fram till den 30 juni 1989. Totalt ger detta jordbruket under denna tid 1 409 milj.kr., varav 1 009 miljoner som tas ut i ökade konsumentpriser och 400 miljoner som kommer från intäkter utanför fördelningsramen. Utskottet är enigt på den punkten att jordbruksnämndens förslag skall antas, men det finns en gemensam borgerlig reservation som menar att man borde söka få längre avtalsperioder. Det finns ingen annan uppfattning hos utskottsmajoriteten heller än att längre avtalsperioder kan vara ett sätt att åstadkomma bättre stabilitet i prisutvecklingen. Men det måste självfallet ankomma på dem som förhandlar att avgöra detta på grundval av de förutsättningar som föreligger i fråga om dels den nivå på vilken avtalet skall slutas, dels vilken period avtalet skall omfatta. De borgerliga talar ofta om frihet under ansvar, men det påpekande som finns i reservation 6 innebär att de vill ha en styrning av en annars fri förhandling, och det är pekpinnar till förhandlarna. Dessutom sägs det i reservationen att det bör eftersträvas ett system som ger bättre förutsättningar för fleråriga avtal. Jag känner ett behov av att säga det, herr talman, därför att varken moderaterna, folkpartiet eller centern har lagt fram några förslag som skulle underlätta en sådan inriktning. Det har oftast varit överbud i förhållande till de förslag som den socialdemokratiska regeringen har lagt fram eller också har det varit kategoriskt nej till sådana förändringar som syftar till en mera långsiktigt stabil utveckling av vår jordbrukspolitik. Herr talman! Förutom avtal och prisuppgörelser finns i propositionen en del andra förslag som utskottet haft att ta ställning till. Det gäller frågor som i allra högsta grad bidragit till problemen inom jordbrukets område, nämligen problemen med under senare år alltmer stigande och därmed kostsamt produktionsöverskott. De frågor som berörs på detta område i propositionen och i här föreliggande betänkande är bl.a. förslag om slopande av tvåprissystemet för mjölk och statens ansvar för kostnader för exporten av vårt överskott av spannmål. I reservationerna på detta avsnitt finns sannerligen inga förslag till åtgärder som skulle kunna innebära några långsiktiga lösningar på problemen. Centern kommer tillbaka till tesen ”låt det vara som det är” och anser att staten skall skjuta till de medel som behövs för att skydda jordbruket. Tvåprissystemet för mjölkleveranser infördes 1985 för att minska det alltmer stigande produktionsöverskottet på mjölk. Det var då uppe i över 400 miljoner kilo, med en kostnad för export av mjölkpulver som också var över 400 milj.kr. Åtgärder har diskuterats i tre fyra år, men man kunde inte komma fram till någon överenskommelse inom jordbruket om vilka åtgärder som borde kunna vidtagas för att minska mjölköverskottet. Tvåprissystem hade prövats i andra länder och skulle även för vårt vidkommande kunna vara något att ta efter, även om det kunde uppstå problem om systemet permanentades. Det kunde bli problem vid generationsväxlingar i jordbruket, men det fanns också risk för att givna leveranskvoter kapitaliserades i priser på jordbruksfastigheter. Man pekade också på problem för Norrlandsjordbruket och de små enheterna. För att dessa problem inte skulle uppstå sade man vid införandet att detta var en tillfällig åtgärd för att minska överskottet på mjölk. När vi fått ner överskottsvolymen skulle systemet upphöra. Man trodde inte att minskningen skulle gå så snabbt. Man sade att sedan systemet verkat en tid bör det utvärderas för att ge underlag för andra åtgärder för att minska mjölköverskottet. Nu är vi praktiskt taget i balans när det gäller produktionen av mjölk. Jordbruksnämnden har gjort en utvärdering av tvåprissystemets konsekvenser, som visar att de farhågor man hade vid systemets införande tenderar att besannas om systemet skulle permanentas eller verka under en längre tid. Ju längre tid systemet får verka, desto svårare är det att avskaffa det. När vi nu är i balans beträffande mjölkproduktionen, finns det inget behov av att behålla systemet. Om man nu befarar andra problem när systemet avskaffas, skall man naturligtvis hitta lösningar på just dessa problem. Det är aldrig bra att använda system, som införts i ett syfte, till att också lösa andra problem. Det kallas lappverk, och det har vi många dåliga erfarenheter av. Utskottets majoritet säger att skulle det uppstå problem med att mjölkproduktionen ökar, då skall de som har sämre förutsättningar för att producera mjölk inte bära samma andel av bördan som de som har betydligt gynnsammare förutsättningar. De som har goda förutsättningar måste självfallet ta en större del av kostnadsansvaret för eventuellt stigande kostnad för överskott av mjölk. Det förvånar mig absolut inte att moderaterna inte ställer upp på denna sociala fördelningspolitik inom jordbruket. Det förvånar mig dock verkligen, herr talman, att inte centern och vpk ställer upp på denna av oss socialdemokrater föreslagna inriktning. Förutom detta uttalande från utskottet om att trygga de mindre producenternas situation, ökas också det speciella stödet till Norrlandsjordbruket för särskilda åtgärder med ytterligare 20 milj.kr., förutom de 80 miljoner som riksdagen tidigare fattade beslut om för nästkommande budgetår. Jag vill också, herr talman, ge några synpunkter på förslagen i propositionen om statens delansvar när det gäller spannmålsöverskottet. På den punkten finns också en borgerlig reservation. När riksdagen 1985 med anledning av proposition 1984/85:166 tog ställning till den framtida livsmedelspolitikens inriktning, lade riksdagen fast att samhällets delansvar för kostnaderna för spannmålsöverskottet skulle vara 40 90, medan näringen skulle själv ta ett delansvar för 60 76. Det lades också fast att näringen skulle medverka till att kostnaden minskade genom att jordbruket skulle arbeta med inriktning på att minska spannmålsvolymen. Man skulle från näringens sida medverka till en annan produktionsinriktning än att producera spannmål för export. Man räknade med en viss omställningstid för att hitta annan produktionsinriktning, och efter fem års tid skulle detta utvärderas. När Karl Erik Olsson nu talar om att man frångått principen vill jag säga att det aldrig har varit tal om att samhället skulle trappa ner sitt ansvar. Jag vill läsa upp vad man skrev 1985 i betänkandet 1984/85:33 s. 36: ”Det förslag till fördelning av ansvaret för överskottsarealens kostnader mellan samhället och näringen som läggs fram i propositionen finner utskottet för sin del väl avvägt och kan därför biträda detsamma. Andelen för Prot. 1987/88:134 samhället bör sålunda vara 40 96 medan näringen svarar för 60 90. Utskottet 6 juni 1988 har heller ingen erinran mot de i propositionen gjorda kostnadsberäkningar Reglering AVNIREANG Utskottet delar regeringens uppfattning att det i första hand bör ankomma på jordbruksproduk: på jordbruket att aktivt arbeta för att anpassningsåtgärderna på vegetabilie role området leder till att samhällets delansvar i finansieringen av överskottsproduktionen kan upphöra. Som sägs i propositionen bör en utvärdering av anpassningsåtgärderna ske efter en femårsperiod.” Vi vet ju att kostnaderna för vårt överskott av spannmål vida överskridit de beräkningar som låg till grund för 1985 års beslut. Kostnaden för hela femårsperioden beräknades då till sammanlagt 600 milj.kr. för staten. Hittills har samhällets kostnad under den aktuella perioden överskridit 1,3 miljarder. En stor del av denna kostnad är förorsakad av sänkta världsmarknadspriser på spannmål. Men också den ökade produktionsvolymen har medverkat. Produktionen har inte minskat som avsikten var i det uttalande som gjordes 1985. Det har självfallet också bidragit till de ökade kostnaderna för staten. Från socialdemokraternas sida har vi hävdat att vi såsom kostnadssituationen på spannmålsområdet utvecklats inte kan enbart titta på prislistorna över världsmarknadspriserna och de svenska skördeuppskattningarna för att se hur omfattande statens kostnader kommer att bli för varje år. Borde inte de medel samhället ställer till förfogande ges en annan inriktning än att gå till regleringskassorna för spannmål? Borde inte bidraget från statens sida vara en stimulans att sänka produktionen av spannmål på den svenska åkerarealen? Den stimulansen finns inte i dag. Jordbrukaren vet att han har sitt avtal. Han påverkas inte nämnvärt av låga världsmarknadspriser. Han har heller inget incitament till att söka annan produktion som skulle kunna bidra till en annan utveckling. Det är där vi menar att statens del av kostnadsansvaret borde ha en sådan stimulansinriktning. I propositionen föreslås att så skall kunna ske. Också utskottsmajoriteten står bakom detta. Meningen är ju att kostnaderna för överskottet skall kunna upphöra. Jag hoppas att riksdagen också skall ställa sig bakom utskottsmajoritetens skrivning vad beträffar uttalandet om statens ansvar för spannmålsöverskottet. Herr talman! Jag sade inledningsvis att utskottet var enigt när det gäller avtalet angående priserna på jordbruksprodukter. Icke förty innehåller betänkandet inte mindre än 22 reservationer. Men dessa har den inriktning som jag här har talat om. Därför avstår jag från att ytterligare kommentera reservationerna. Kraven i reservationerna är inte heller nya. Liknande krav från samma reservanter har tidigare avvisats av riksdagen. Eftersom det inte har framkommit något nytt sedan riksdagens tidigare ställningstagande yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det sägs att vi skulle ha riktat pekpinnar till parterna när de gäller avtalen, eftersom vi föreslår längre avtalsperioder. Nej, vi talar om at 148 det är viktigt, och vi talar om det för regeringen, eftersom det är regeringe: som inte förstår hur viktigt det är. Jordbruksnämnden har tydligen förstått det, och LRF har förstått det, men det är regeringen som har föreslagit att avtalsperioden skall vara ettårig. Det är detta som vi tar upp i reservationen. Vi hade inte behövt ändra tvåprissystemet, Håkan Strömberg. Vi hade kunnat ha en avvecklingsperiod. Då hade det blivit enklare för alla parter. Jag förstår inte varför vi skulle ändra på det som nu fungerar. Det vore bättre att låta det fungera ett tag till, så att produktionsresurserna av alla slag kunde komma i balans med vad som kan avsättas. Beträffande spannmålsöverskottet läser Håkan Strömberg ur betänkandet. Jag lyssnade noga när han läste denna text. Jag har den inte med mig upp i talarstolen, men jag har läst den många gånger. I betänkandet står, vilket framgick av Håkan Strömbergs inlägg, att man accepterade kostnadsberäkningen, och man accepterade procenttalen. Man ansåg också att det i första hand skulle ankomma på näringen att anpassa produktionen. Men det står lika litet i betänkandet som i någon annan text som riksdagen har antagit här i kammaren att procenttalen skulle trappas ned. Det är i huvudsak en efterhandskonstruktion, även om det i tidigare sammanhang har antytts från regeringen. Men detta handlar om riksdagens beslut, vilket jag vill understryka. Att dessa procenttal skulle trappas ned berodde på att priset på världsmarknaden, när livsmedelskommittén lade fram sitt betänkande, förväntades stiga, och produktionen förväntades minska i en snabbare takt. Bl.a. hade vi högre energipriser, vilket kanske hade inneburit en annan utveckling. Sedan säger Håkan Strömberg att man borde ge detta en annan inriktning. Några sådana förslag från regeringen har vi inte sett. Men Håkan Strömberg hade kunnat kommentera reservation 15 från centerpartiet, där det talas om den andra inriktningen, vilken jag redovisade i mitt första inlägg. Men jag förstår att Håkan Strömberg tyckte att det var bäst att underlåta att kommentera denna reservation, eftersom det är där som idéerna om hur man kan göra framöver framförs.

Herr talman! Farhågorna för nackdelarna med tvåprissystemet ”köper vi”. Nackdelarna hade man klarat av genom att, som vi föreslog, sätta en bortre gräns. Beträffande den sociala fördelningspolitiken, tackar jag för orden, och jag vet då vad det rör sig om. Jag kommer att i olika sammanhang återkomma till det, och jag skall inte nu ta upp det. Men hur skall kollektivet klara detta? Det är väl första gången som vi har en näring som klarar den sociala fördelningen på detta sätt. Håkan Strömberg säger att näringen skall medverka till att spannmålsöverskottet minskar. När vi fattade beslut om att animalieproduktionen skulle minska var vi helt medvetna om att spannmålsöverskottet tillfälligt måste öka herr Strömberg, det ligger i sakens natur helt enkelt. Om man minskar vallarealen, osv., så ökar spannmålsarealen. Sedan talar Håkan Strömberg om incitamentet för lantbrukaren, dvs. att han inte får några prissignaler. Håkan Strömberg säger att lantbrukaren måste ha stimulans. Vad är stimulansen? Jo, det är kostnadspressen. Jag kan inte se det på annat sätt. I motsats till herr Olsson har jag med mig betänkandet upp i talarstolen. Och det är ju typiskt för Håkan Strömberg att tala om 1984 86:13, och jag tar mig friheten att läsa ur detta betänkande. ”I avbidan på den fortsatta behandlingen av dessa frågor bör enligt utskottets mening understrykas att 1985 års riksdagsbeslut lagt fram själva principen om en fördelning av kostnadsansvaret mellan staten och näringen, vilket bl.a. måste innebära att staten svarar för 40 96 av de verkliga kostnaderna för spannmålsöverskottet vid normalskörd. De beräkningar som gjordes i proposition 1984/85:166 av kostnaderna för staten bör, till skillnad från uttalandena om fördelningsprincipen, inte vara absolut bindande för tillämpningen av riksdagsbeslutet. De beräkningar som låg till grund för nämnda överväganden har också, genom utvecklingen på exportmarknaden m.m., till stor del förlorat sin aktualitet.” Senare på våren fortsatte vi att diskutera vad som var normalskörd. Här är klart uttalat, herr Strömberg, vad vi har sagt. Jag tycker att herr Strömberg skall åberopa relevanta protokoll och de senaste besluten.

Herr talman! När det gäller ansvaret för spannmålsöverskottet vill jag bara stryka under vad Karl Erik Olsson och Sven Eric Lorentzon har sagt och i vissa delar komplettera det. Livsmedelskommittén som gjorde det räkneexempel som ligger till grund för det jordbrukspolitiska beslutet 1985 skriver: ”Det övervägande intrycket av studierna är att stigande realpriser på livsmedel i världshandeln är den mest sannolika utvecklingen.” Det gäller alltså en bedömning av att spannmålspriserna framöver skulle stiga. Vidare skriver livsmedelskommittén: ”Det är vidare svårt att f.n. bedöma den framtida betydelsen av energiproduktion” . ”Likaså är det svårt att bedöma huruvida ytterligare restriktioner för användning av t ex handelsgödsel och växtskyddsmedel kommer att införas, vilka påverkar behovet av åker.

Utifrån den bedömningen räknade man fram dels att spannmålsöverskottet skulle kosta 400 milj.kr. per år att exportera, dels att statens 40-procentiga ansvar skulle kosta totalt 600 milj.kr. under en femårsperiod beroende på den bedömning som jag nu har tagit fram. Det finns alltså i det jordbrukspolitiska beslutet från 1985 ingenting som talar om en avtrappning av statens ansvar. Det finns inget sådant beslut, men det finns en beräkning att framtiden skulle kunna medge detta. Det står vidare i beslutet att anpassningen till konsumtionen i landet skulle börja på animaliesidan. Det har näringen klarat av. Då är det följaktligen normalt att det blir ett överskott på spannmål. För överskottet utöver normskörd har jordbruket helt och hållet självt fått ta ansvaret, men det finns ingen Prot. 1987/88:134 anledning att jordbruket skall träda till och ta en del av statens 40-procentiga 6 juni 1988
Herr talman! Håkan Strömberg yrkade avslag på reservation 19. Jag frågade i mitt anförande vad det är som gör att näringen själv inte anser att det behövs ökad tilldelning för sociala åtgärder men att utskottet anser det. Jag vill ha svar på den frågan.

Herr talman! Jag skall börja med att ge svar till Jan Jennehag. När vi säger nej till er reservation hänvisar vi till vårt förslag om ett tvåprissystem. Vi menar att om det kan befaras att det sker en sådan ökning av produktionen att man skulle få problem med exportöverskott, då skall det hela regleras under socialt acceptabla former. Vi lägger fast detta redan i fråga om produktionsinriktningen på mjölk. Sedan till Karl Erik Olsson. Om man permanentar ett system som införts tillfälligt för att lösa ett problem får man räkna med kritik. Många jordbrukare kritiserade systemet när det infördes. Samma kritik framförs i dag. Det finns en klar trend till att mjölkkvoterna kapitaliseras i fastighetspriser. Det finns dessutom andra problem, som" jag sade tidigare, t.ex. i samband med generationsskiften. Vi har inte sagt nej till en annan inriktning Karl Erik Olsson. Vi säger ja till en annan inriktning. Det är ni som kategoriskt har sagt nej när vi fört fram tankar på statens delansvar och sagt att vi måste få en annan inriktning. Då säger ni att vi sviker vårt ansvar när det gäller statens bidrag till spannmålskassan. Vi tar gärna en debatt om detta i valrörelsen, Karl Erik Olsson, men låt det inte bli en buskagitation utan gå ut och tala om för konsumenterna hur systemet fungerar. Sedan kan vi föra en saklig debatt. Jag förstår inte riktigt vad Sven Eric Lorentzon menar. Han säger att den stimulans vi föreslår innebär en kostnadspress på jordbruket. Sven Eric Lorentzon har skrivit under reservation 2 om avreglering av det svenska jordbruket. Där står att man skall avreglera jordbruket. Men man talar sedan om att detta inte kan ske så länge omvärlden har regleringar. Det får inte heller innebära minskade garantier för jordbrukaren. Menar ni att jordbruket aldrig skall få utsättas för någon som helst prispress eller konkurrens? Tyvärr hinner jag inte svara på Bengt Roséns fråga. Jag återkommer i nästa replik.

Herr talman! Det är ganska märkligt att Håkan Strömberg vill pådyvla oss uppfattningen att tvåprissystemet skall permanentas. Vi har i vår reservation och motion sagt att systemet inte får permanentas. Vi har sagt att vi kunde avveckla det. Utskottsmajoriteten har skrivit att när man nu tar bort det måste man vidta andra åtgärder. Det är väl en förbättring i förhållande till vad som föreslås i propositionen. Det skall jag gärna medge. Men det hade varit enklare att låta detta system som vi nu infört och utformat fungera tills 151 det hade tjänat ut om ett par år. Om vi hade satt en bortre tidsgräns, hade det inte heller blivit fråga om någon kapitalisering. Jag har förstått av Strömberg att man i och för sig går med på att förändra inriktningen av jordbrukspolitiken. Men den förändrade inriktningen går ensidigt ut på att minska samhällets ansvar. Detta är det enda förslag till förändring som finns i propositionen och från socialdemokraterna. Håkan Strömberg kommenterade fortfarande inte centerpartiets reservation 15, trots att den säkert är den längsta reservationen till det här betänkandet. Där föreslår vi hur vi skall agera. Jag är medveten om att vi är oense i fråga om mängden pengar. Vi föreslår ytterligare medel. Det vore intressant att få en konkret diskussion om inriktningen i stället för dessa undanflykter. Det socialdemokratiska förslaget till ändrad inriktning innebär ju mindre ansvar från samhällets sida för överskottsarealen.
Herr talman! Håkan Strömberg åberopade reservation 2 om avreglering av det svenska jordbruket. Det är en moderat motion. Vi säger där: ”Avregleringen skall ske med hänsynstagande till och i samarbete med producenterna och får inte medföra kapitalförluster och omställningssvårigheter för den svenska jordbrukaren.” Det innebär att vi vill ha en långsiktig politik. Det sade jag också i mitt inledningsanförande, och det står jag för fortfarande. Sedan tog Håkan Strömberg upp tvåprissystemet. Men det är ingen avreglering, för det kommer att bli ytterligare regleringar. Håkan Strömberg talade själv om en social fördelningspolitik inom ramen för regleringen av mjölkpriset. Det är detta man är ute efter. Håkan Strömberg försöker glida undan här. I sitt inledningsanförande talade han om incitament till jordbrukaren. Han sade att det måste finnas en stimulans till jordbrukaren, spannmålsodlaren. Men det som föreslås i denna proposition och i betänkandet — och så kommer vi förmodligen att besluta i morgon — innebär att man minskar intäktssidan till jordbruket. Med min enkla filosofi om ekonomin innebär minskade intäkter minskad lönsamhet. Man vill helt enkelt genom att minska intäkterna så att säga ge en stimulans.

Herr talman! Jag påpekade i min förra replik att livsmedelskommittén gjorde en felaktig bedömning. Man beräknade att exportkostnaderna för överskottsspannmålen skulle vara 400 miljoner per år för att sedan minska under en femårsperiod. Utvecklingen blev en helt annan. Redan första året var exportkostnaderna för överskottsspannmålen uppe i 1,5 miljarder. På den nivån har vi legat sedan dess. Det finns ingenting i dag som tyder på att det två återstående åren blir annorlunda. Det är beklagligt för näringen, som har fått ta ett 60-procentigt ansvar. Det är beklagligt för staten och samhället, som har ett 40-procentigt ansvar. Men man blir upprörd när staten försöker att krypa ifrån sitt 40-procentiga ansvar och vältra över en del av detta på jordbruket. Håkan Strömberg frågade vad vi vill göra för att åstadkomma en anpassning och hävdar att vi passivt åser hur den stora samhällskostnaden för överskottsarealen uppstår. Jag vill erinra Håkan Strömberg om att jag tycker Prot. 1987/88:134 att det är folkpartiet som har fört fram konstruktiva förslag. Vi villt.ex. öka 6 juni 1988 de tre årens ersättning enligt Omställning 90 till fem år, för att stimulera till 2 I : i slättbygd De a kö få åt Reglering av priserna LÖvSKORED antering i slättbygder. Det är ett sätt att ner en del av påjordbruksproduköverskottet. Som det är i dag tar staten en miljöavgift på handelsgödsel och växtskyddsmedel. Den låter man jordbrukets forskningsråd portionera ut till olika forskningsinsatser för att försöka få fram alternativ till den för stora spannmålsproduktionen. Här har näringen mycket litet inflytande. Men när alternativen sedan inte kommer fram har både den förre jordbruksministern och den nuvarande uttryckt irritation över att samhällets kostnader ligger kvar på hög nivå. Då frågar jag mig: Vad kräver man av jordbruket? Forskningen sköter staten, men när den misslyckas skall jordbruket ta ansvar även för den del av exportkostnaden under en femårsperiod som riksdagen har lagt fast att staten skall ta ansvar för. Förre jordbruksministern försökte hänga upp det hela på exemplet 1986 men fick bakslag. Nu är vi tillbaka i precis samma läge, där regeringen återigen försöker minska sitt ansvar.

Herr talman! Först beträffande tvåprissystemet till Karl Erik Olsson: Ju längre avvecklingsfas man har, desto större möjligheter har jordbrukarna att anpassa sig och vidta åtgärder. På det sättet har man praktiskt taget permanentat systemet. Sven Eric Lorentzon säger att det förslag som vi nu lägger fram innebär ännu mer reglering än det nuvarande. Så är det inte alls. Vi säger: Det är inte nödvändigt att fördelningen går in via regleringskassorna, utan SMR kan mycket väl hantera det hela. Vi lägger fast en inriktning för jordbruket och säger: Se till att produktionen inte ökar! Ta det ansvaret själva, och vidta åtgärder via prissättning för mjölkleveranser till olika leverantörer! På samma sätt som ni sade till förhandlarna att det bör vara längre avtalsperioder, ger vi er nu en viss inriktning och säger: Se till att det blir en social profil också beträffande jordbrukarnas inkomster! Till Bengt Rosén: Folkpartiet skulle ha konstruktiva lösningar, men tala då om dem! Ni har ju föreslagit en ny jordbruksutredning därför att ni inte har några lösningar på problemen. Helt plötsligt skulle ni ha några lösningar. Då kan ni väl backa och i varje fall yrka avslag på reservationen om en ny utredning.

Herr talman! När man lyssnar till debatten märker man att den — kanske till skillnad från motsvarande prisdebatter tidigare år — präglas tydligt av att jordbruket nu är mitt uppe i den nödvändiga omställning som alla säger är viktig. Det är naturligtvis också därför som meningarna bryter sig. Frågan är: Vågar man då gå vidare som man tidigare har uttalat sig för eller inte? Det finns mycket positivt i den omställning som sker. I Omställning 90 har regeringen och LRF kommit överens om ett program där 250 000 ha spannmålsareal lyfts undan för alternativ produktion. Man kan bedöma att det kan bli inemot en halvering, som LRF säger, av spannmålsöverskottet genom detta. Samtidigt, Karl Erik Olsson, går det ut 50 milj.kr. till inte bara forskning — forskningen får kanske över 100 milj.kr. om man lägger samman allt — utan också till utvecklingsprojekt för att så att säga gifta samman forskningen med brukaren. Där finns stora möjligheter att knyta an till både vad Karl Erik Olsson tar upp beträffande biobränslen och många andra projekt. Det kan gälla kemi, energi, medicin osv. — av de uppenbara tidsskäl som föreligger skall jag inte göra uppräkningen längre. Man måste inte nödvändigtvis, Karl Erik Olsson, satsa på det som man förutsätter är minst lönsamt. Jag menar — och jag upprepar det — att om man nu uppmanar jordbruket att i stor skala gå in för etanol och ta de förluster i hundramiljonersklassen som detta innebär för staten samt de förluster som detta innebär för jordbrukarna, då är det inte ansvarigt. Det finns mycket bättre projekt. Animalieproduktionen har i stort sett kommit i balans, och vi står inför det beslut vi förutsåg då tvåprissystemet på mjölk infördes, dvs. att systemet skulle avskaffas den 1 juli i år, för så vitt inte speciella omständigheter förelåg. Man gav jordbruksnämnden i uppdrag att utvärdera systemet, som löper ut den 1 juli, om nämnden inte beslutar annat — jag skall återkomma till det. Systemet har alltså införts medvetet som en temporär reglering. Systemet har fyllt sitt syfte, och nu är frågan: Skall vi i omställningen också våga ta konsekvenserna och säga att vi inte skall permanenta vad som avsågs att vara temporärt? Jag skall återkomma till det. Det handlar om en viktig fråga mitt i omställningen, och då är det också intressant att se vilka som svajar och inte vågar ta de beslut som vi förut var överens om. Beträffande kostnaderna för och delansvaret för spannmålsproduktionen överargumenteras det våldsamt. Särskilt moderaterna men även en del andra gör det. Man talar om slag i ansiktet som skulle få näringen att lämna överläggningar och annat. Men ett faktum är att detta inte är någon som helst nyhet. Hela frågan om en avtrappning är väl känd från början. Det är intressant att när Sven Eric Lorentzon citerar ur utskottsbetänkandet, gör han det fram till en viss punkt. Men vad som står därefter är: Vad utskottet här anfört bör i första hand tillämpas på 1985 års skörd. Den aktuella trappan har också återkommit i proposition efter proposition. Förra året godtog t.ex. Sven Eric Lorentzons parti och även Bengt Roséns parti de 350 milj.kr. som har beräknats efter precis samma trappa som i år leder regeringen till att föreslå 250 milj.kr. Med centern är det självfallet en annan sak, eftersom centern konsekvent har drivit en annan linje. Jag har alltså inget skäl att polemisera mot centern. Nog kunde väl moderaterna och folkpartiet förra året ha invänt och sagt att systemet är felaktigt — men det gjorde ni inte. I år är det emellertid valår, och det är möjligt att det är detta som leder till denna litet upphetsade debatt från er sida. Det viktiga är egentligen inte exegetik, utan det viktiga är: Självfallet kan man ändra sig om det finns skäl för att göra det — om omständigheterna har förändrats. Självfallet skulle regeringen kunna säga: Vi får diskutera att gå ifrån trappan. Det kunde vi ha gjort om det hade funnits skäl för det, om det vore ett dåligt beslut att ha den kvar. Jag menar emellertid att det är viktigt att inte nu ge näringen fel signaler, och det vore fel signaler att nu säga till näringen att vi skall plussa på ytterligare ett antal hundratal miljoner, så att vi därigenom ger intryck av att riksdagen egentligen inte anser att en av de viktigaste uppgifterna inom jordbruket är att minska och sedermera få bort spannmålsöverskottet. Spannmålsöverskottet innebär kroniska förluster för jordbrukarna och drabbar på sikt även konsumenterna. Det är inte en bra jordbrukspolitik om vi inte tar uppgiften att minska de överskotten på allvar. Den andra fråga som man måste ställa sig om man anser sig ha flera hundratals skattemiljoner ytterligare att använda är: Är det bra att använda de pengarna enligt den vanliga, generella fördelningsnyckel som prisstödet innebär? Jordbruksnämnden har ju nyligen visat — vilket vi i och för sig i allmänna termer har känt till men nu också på ett annat sätt har fått på pränt— att knappt 64 96 av allt vårt jordbruksstöd via prisstödet går till jordbruken på de stora slätterna i Götaland och Svealand. Man pekar på att jordbruksstödet täcker väsentligt större del av produktionsvärdet, ungefär 10 96, för de stora vegetabilieföretagen på slättbygderna än för de små företagen i Norrland. Ungefär 14 90 av de per hektar räknat största jordbruksföretagen får ungefär hälften av stödet. Man måste därför fråga sig om denna fördelning är så riktig att man anser att också nya skattemiljoner i första hand skall gå till de storskaliga jordbruken på slättbygderna eller om stödet i stället skall inriktas på småbruken och glesbygden för att därigenom hålla infrastrukturen uppe även i den del av vår landsbygd som är hotad. Jag tycker att den frågan kvarstår och har att besvaras av er som nu så hårt driver kravet på att det 40-procentiga ansvaret skall gälla för hela skörden och inte trappas ned. Den nedtrappning som föreslås är alls icke något nytt och okänt. Den har varit föremål för diskussioner alltsedan den infördes. Folkpartiet och moderaterna har dessutom uttryckligen föreslagit en sådan avtrappning av stödet, eftersom man har varit med om att avslå motioner från centern om att någon avtrappning icke skall ske. Karl Erik Olsson säger att tvåprissystemet inte skall vara permanent utan att det skall finnas en bortre gräns. Men denna bortre gräns sattes ju redan när systemet infördes, och det är den som nu löper ut och som vi förser med en övergångstid. Reservanterna säger att de vill sätta en ny bortre gräns. Jag letar emellertid förgäves efter ett förslag om var denna bortre gräns skall gå. Centern, och förvisso även vpk, menar att systemet skall finnas kvar så länge obalansen i jordbrukets produktionsresurser består. Men med en sådan skrivning närmar man ju sig så att säga, förlåt, evigheten. Tvåprissystemet syftar just till att ge ersättning även för tomma båsplatser. Det är ju detta som är kärnan i systemet, dvs. att obalansen i jordbrukets produktionsresurser konserveras. Jag tror icke att näringen gagnas av förslagen vare sig i centerns och vpk:s reservation — som är allmänt luddig, vilket jag har försökt att visa — eller i moderaternas, där man talar om en lång övergångstid för att sedan sätta stopp. Representanter för näringen har ju tvärtom vid olika samtal och utfrågningar uttalat att en avveckling skall ske ganska fort och inte med en lång övergångstid. Med en kort övergångstid hinner de som har tomma båsplatser etc. överväga om en kviga skall tas till slakt eller ställas in i ett tomt bås. Men om man får tre år på sig att avreglera, hinner man både att bygga nya ladugårdar och lägga på sig nya kalvar att ställa i båsen. Det är i alla fall en uppfattning som vi har fått redovisad från näringen, även om denna inte önskar att man klipper av vid den tidpunkt som jordbruksnämnden föreslog, till vilken vi för övrigt har fogat en ytterligare övergångsperiod. Men näringen säger alltså definitivt att en lång övergångstid med ett senarelagt stoppdatum är den sämsta lösningen, om man vill uppnå resultat när det gäller lönsamheten i mjölkproduktionen och samtidigt få en bra avveckling till stånd. Jag vill avsluta med att kommentera moderaternas agerande i denna fråga. Jag har ingen kritik att anföra mot det som Sven Eric Lorentzon här har redovisat. Han argumenterar självfallet för sin sak, men vad han säger överensstämmer ju inte särskilt väl med moderaternas allmänna politik. Avregleringens alla hjältar hos moderaterna är ju tysta som möss när jordbrukspolitiken diskuteras i riksdagen. När det blir fråga om att fatta faktiska beslut om jordbrukets omställning, då sviker ändå hjältemodet hos moderaterna. Därför handlar det om dubbla budskap. Man har ett budskap om avreglering när det gäller den allmänna politiken och ett helt annat när det gäller jordbrukspolitiken. Det är litet förvånande. Däremot känner man ju naturligtvis igen moderaterna när det gäller deras fördelningsoch regionalpolitik. Sven Eric Lorentzon har här också redovisat de annorlunda värderingar han har, att moderaterna går emot förslag som tar hänsyn till de mindre producenterna och lantbrukarna i de svagare regionerna. Där är moderaternas politik bättre känd, för på detta område anser man sig inte ha resurser så det räcker. Men samtidigt anser man sig ha hundratals miljoner över för att öka statens delansvar för spannmålsöverskottet — pengar som i huvudsak går till de större företagen i de rika slättbygderna i södra Sverige. Mot bakgrund av era allmänna utgångspunkter är det väl begripligt att ni moderater står för en sådan utveckling. Det är dock mindre förståeligt att ni får stöd för detta av en del av de andra partierna.

Herr talman! Jordbruksministern säger att vår reservation beträffande tvåprissystemet är luddig. Men då kan jordbruksministern inte ha läst den ordentligt. Där står nämligen att en bortre gräns bör fastställas, även om vi inte har fixerat en sådan. Men Mats Hellström är säkert lika väl medveten som jag om att båsplatser ständigt utrangeras på grund av den strukturomvandling som sker och på grund av att byggnader blir äldre. I det nuvarande läget, där det alltså inte byggs några nya, har det inneburit att man kommer närmare den nivå då de bås som finns är fulla. Detta tar ett tag till. I Prot. 1987/88:134 reservationen framhåller vi dessutom att beslutet om avskaffande inte bör 6 juni 1988 fattas så långt i förväg, eftersom detta då kan ge upphov till en icke önskvärd : Reglering av priserna uppbyggnad av produktionsresurser. påjordbruksproduk Det är alltså icke tvunget att man låter det hela få fortsätta till den bortre REA gränsen, men man kan åtminstone slå vakt om att det i alla fall inte får fortsätta längre. Detta är inte någon konst att reda ut. Sedan till detta med avtrappningen av statens ansvar för överskottsproduktionen. Jordbruksministern säger att förslag om avtrappningen har kommit i proposition efter proposition. Ja, jag har noterat det. På precis samma sätt har det emellertid i betänkande efter betänkande inte lagts fast någon sådan avtrappning. Så förhåller det sig alltså. Det är bara att mycket noga läsa igenom vad utskottet har skrivit för att finna att ett förslag om en sådan avtrappning aldrig har lagts fram här i riksdagen. Men regeringen har envist hävdat det, trots att det från början förelåg en klar uppfattning om att en förutsättning för att ansvaret för såväl näringen som samhället skulle minska var en förmånligare utveckling av världsmarknadspriserna och ökade möjligheter till alternativ. Det är intressant att notera vad jordbruksministern säger beträffande odling av alternativa grödor och de forskningspengar som är anslagna för detta ändamål. Då är det bra med alternativ, men strax efteråt sade jordbruksministern att man absolut inte får locka jordbrukarna att producera etanol, för det är inte lönsamt. Nej, det är sant, men vad är det då för alternativ som är bättre att satsa på? Där har regeringen inte några förslag till vad det skulle kunna handla om. Det är klart att det finns alternativ. Jag har nämnt några alternativ när det gäller produktion av fast bränsle, vilka redan i dag nästan kan vara lönsamma. Vad det handlar om är att vi måste göra en bedömning av vad som är rimligt och möjligt i mitten av 90-talet och fram emot sekelskiftet. Men det är lika hopplöst att diskutera detta med Mats Hellström som det var att göra det med Birgitta Dahl tidigare i dag. Socialdemokraterna saknar den framsynthet som är nödvändig om man skall kunna bedriva en framgångsrik politik.

Herr talman! Ministern talade om Omställning 90 och de 250 000 ha som kommer att omfattas av detta program. Det är helt klart att denna omställning är en positiv åtgärd. Men det är en kortsiktig åtgärd, eller tänker ministern nu permanenta Omställning 90? Det är möjligt att jag har fel, men jag har uppfattat att denna åtgärd är till för att vinna tid och kunna hitta de alternativ som också jag efterlyser hos ministern. Skall man permanenta, se vilka som svajar, införa trappor etc.? Vi har inte varit med om att införa någon trappa, herr minister. Om ministern någon gång vore ute och reste i landet och inte bara såg på vad som händer internationellt, hade han kunnat se att vi i fjol hade en mycket dålig skörd. Det påverkar naturligtvis också exportkostnaderna och de 350 miljonerna. Vi har sagt 40 20 på normskörden. Hur skall pengarna användas? Ja, om herr ministern hade läst vår 157 partimotion, hade han funnit att det av den mycket klart framgår att det inte alls är säkert att de pengarna efter 1990 skall användas till att kvitta ut spannmålsöverskotten. I samråd med näringen kanske man kommer fram till att de pengarna kan användas till något annat för att hitta mer långsiktiga lösningar. Svaga regioner, små producenter — ja, herr minister, det är för billiga tricks att komma med. I moderat politik är vi beredda att ta ansvar. Vi tog ansvar då vi var med och höjde stödet till Norrlandsjordbruket. Och jag sade i mitt inledningsanförande, att om man skall ha en regional fördelningspolitik, så skall den gå via de regleringsinstrument som redan finns, dvs. Norrlandsstödet. Vi var för något år sedan med och höjde det stödet till 210 milj.kr. Jag tror att det är den vägen man skall gå. Vi har satt den 30 juni 1991 som en bortre gräns för tvåprissystemet. Det framgår också klart av våra motioner. Jag blev litet förvånad när ministern talade om dubbla budskap och dubbelspel. Vi har också kontakter med LRF. I utskottet har vi också haft kontakter och utfrågningar med näringen. Därvid har vi fått en annan bild av det hela.

Herr talman! Jordbruksministern säger att vi har varit med om att fatta beslut om avtrappning. Såvitt jag vet har riksdagen aldrig fattat något beslut om avtrappning av statens ansvar för överskottsspannmålen. Vi har kunnat ana att regeringen har velat trappa ner sin andel, men riksdagen har aldrig gått med på det. För 1985 års skörd betalade staten 338 milj.kr. Det motsvarar 40 96 av exportkostnaden 84:50 kr. per ton för 1 miljon ton, dvs. normskörden. För 1986 års skörd betalade staten, om jag minns rätt, 450 milj.kr. Det motsvarade också 40 9e av exportkostnaden för en normskörd. Förra året var statens andel 350 milj.kr. Det är att notera att dessa belopp alltid har angetts preliminärt i budgetpropositionen. Man vet ju inte hur stor exportkostnaden blir, eftersom budgetpropositionen kommer i januari och skörden i augustiseptember. Enligt min uppfattning är det första gången i år som det står skrivet i propositionen att staten vill trappa ner det 40-procentiga ansvaret. I årets budgetproposition frångick man tidigare uppläggning och angav ett förslagsanslag på 1 000 kr. för 1988 års skörd. Jordbruksutskottet diskuterade detta och förutsatte att man i prispropositionen skulle precisera vilket belopp som staten, efter beräkningar av exportkostnader för kommande skörd, var villig att preliminärt gå ut med. Nu anger man i prispropositionen 250 milj.kr. Det räcker till en exportkostnad av 62:50 kr. för 1 miljon ton. 1 miljon ton anser vi fortfarande gäller, eftersom det är just så som det sagts här tidigare att näringen har fått ansvaret för anpassningsåtgärderna. Vi har tolkat riksdagens beslut 1986 på det sättet att staten icke behöver vara med och finansiera en större volym än 1 miljon ton. Vi anser att man genom det beslut vi nu kommer att fatta frångår de beslut som riksdagen har fattat 1985 och 1986.